Herr talman! Den samhällsekonomiska samsyn som Daniel Tarschys efterlyser i den här frågan efterlyser vi i många andra sammanhang också. Det är synd att den inte kommer till stånd, men vi har olika budgetar som vi öser medel ur, och det är möjligt att man är speciellt enkelspårig när det gäller just sjukvården så att man inte ser de andra fältens kostnadsramar och inte ser att en samsyn skulle vara bra. Jag tror dock inte att det är riktigt så enkelt. Det finns en spärr för att klara det här genom specialistkompetensen. Det finns naturligtvis också trögheter i sjukvårdsorganisationen, som man gärna vill se förändrad i de avseendena för att kunna öka genomströmningen. Men i allt detta finns också en patient som skall behandlas väl. De här sakerna är inte fullt tillräckligt utbyggda. Jag har pekat på att vi i dag har en åldersfrekvens med ett starkt ökat antal äldre som just är de som drabbas av behovet av starroperationer och höftledsoperationer. Utvecklingen på sjukvårdssidan har alltså inte räckt till för att kapa köerna till sådana operationer. Men vi här i riksdagen kan ju inte heller gå förbi Landstingsförbundet, socialstyrelsen och socialdepartementet; de måste ta hänsyn till att vi påpekar att de här bristerna finns, och vi kan också vara delaktiga i en eventuell samsyn där vi får anlägga våra synpunkter på problematiken. Lämpligt vore också att man i framtiden hade någon typ av gemensam konferens, där vi fick belysa de här frågorna och även få dessa organs syn på varför problemet är så stort som det är.

Herr talman! Före middagspausen berättade John Johnsson att utskottet var besviket på mig, men han talade inte om varför utskottet var besviket. Jag måste be att få efterlysa en förklaring till det uttalandet. Vad vi har föreslagit i vår reservation är att riksdagen skall göra en framställning till regeringen och begära krafttag mot sjukvårdsköerna. Man skall aktivt gripa in för att se till att sjukvårdsköerna förkortas och efter hand avvecklas. Ett viktigt led i det arbetet är att ta fram kunskaper om hur sjukvårdsköerna ser ut i dag. Vi har ingen användbar statistik på det området. John Johnsson betonade själv i sitt anförande att det är oerhört väsentligt att det om hälsoutvecklingen finns kunskaper och information att ha tillgänglig vid planeringen, men så är inte fallet i dag. Det är förbättringar i just det avseendet som vi föreslår i vår reservation, men John Johnsson säger ändå att han är besviken. Den besvikelsen förstår jag inte, och jag skulle vilja att John Johnsson utvecklade sitt tema litet närmare.

På grund av ett tekniskt fel fungerar inte högtalaranläggningen i ledamöternas bänkar, och jag får därför anmoda de ledamöter som får ordet att gå upp i talarstolen.

Herr talman! John Johnsson gjorde det enkelt för sig när han gick upp och bemötte våra inlägg i denna debatt. Vad han tog fasta på och såg som ett bekymmer var läkarförsörjningen, som han ansåg vara ett problemområde. För övrigt tyckte han väl att frågorna med den behandling som utskottet har gett dem var tillräckligt penetrerade. Det skulle räcka med att vi läste betänkandet, och därmed skulle vi vara nöjda. Nu är det så att vi också är vana att debattera det utskottet skrivit och med stöd av de reservationer som vi står bakom försöka att nöta argumenten mot varandra. Det vill jag inte avstå ifrån. Jag tycker det är viktigt att föra fram, som jag gjorde i mitt huvudanförande, frågan om thoraxkirurgins framtid och hur den skall se ut. Därvid framhåller vi från reservanternas sida att Umeåregionen är väl värd att prioritera i sammanhanget. Det handlar naturligtvis även där om läkarförsörjning, eftersom det rör sig om att specialister måste tillkomma i Umeåregionen för att ge det läkarunderlag som behövs. Många av reservationerna utgör ett gott underlag för en lång debatt. Det vore därför trevligt om John Johnsson ville gå upp och bemöta de reservationer som finns fogade till betänkandet och förde fram de argument som ligger bakom det faktum att utskottet inte har tagit fasta på reservanternas förslag.

Herr talman! Jag tycker att John Johnsson var oerhört summarisk, för att inte säga nonchalant, i sitt bemötande av de 28 motioner som ändå behandlas i detta betänkande. Jag ställde en fråga om oral galvanism eller tungmetallförgiftning, som jag hade hoppats att John Johnsson skulle svara på. Jag frågade: Vad är det för sorts behandling som de människor som lider av förgiftning skall få? Det står nämligen på s. 22 i utskottsbetänkandet att de som säger sig lida av oral galvanism — det är egentligen en felaktig beteckning — och känner oro inför amalgam och kvicksilvrets skadeverkningar skall tas på allvar. Så långt är det väl. Sedan säger man: ”Dessa patienter måste beredas en adekvat vård och bör få möjlighet till behandling av personal med erfarenhet av sådana frågor.” Vad är det för slags behandling som de här människorna skall komma i åtnjutande av? Den frågan ställde jag, och jag skulle gärna vilja ha svar på den. Det finns ingen anledning till optimism i fråga om oral galvanism. För på s. 23, där man tar upp flera motioner, säger man att ett institut som heter NIOM ” nyligen till socialstyrelsen rapporterat att amalgam på vetenskapens nuvarande nivå måste anses vara väl lämpad som tandfyllnadsmaterial”. Det är ingen ljus framtid för de hundratals människor som verkligen lider av detta och bemöts på det sätt som socialutskottet har presenterat i betänkandet. Jag tycker att John Johnsson faktiskt får bemöda sig att besvara dessa frågor och reda ut vad utskottet har menat när man inte har tillmötesgått vpk-motioner bl.a. om oral galvanism. Sedan vill jag också fråga med anledning av primärvårdens försämring: Vilken anledning finns det att slå sönder den nuvarande organisationen för barnoch mödrahälsovård? Den har ju fungerat, som alla faktiskt vitsordat, på ett mycket bra sätt. Den höga kvalitet vi har på barnoch mödrahälsovården är ett resultat av den goda vård som ges där. Nu slår man sönder den. Det gör man förstås av besparingsskäl, inte för att säkra någon förbättring av vården. Jag vill också ha en kommentar till varför man låter detta ske, och dessutom ske i tysthet.

Herr talman! Jag skall först svara Inga Lantz beträffande oral galvanism. Hade Inga Lantz lyssnat på föredragningen i utskottet och studerat socialstyrelsens meddelande nr 4/1986 så hade hon fått svaren. Då hade hon inte behövt ta upp kammarens tid. Jag rekommenderar det för läsning. Daniel Tarschys ville ha reda på varför jag är besviken. Han är ju besviken på utskottet utan att förklara varför. Om Daniel Tarschys läser s. 31 i utskottsbetänkandet så ser han de argument som vi har framfört. Det borde väl vara på sin plats att utskottets ordförande är på det klara med vad som står i betänkandet. Blenda Littmarck tyckte att jag var självgod. Jag kan inte inse att jag skall behöva kommentera de borgerliga reservationerna, när kammarens tid är ansträngd. Det har de borgerliga själva gjort, och jag behöver inte stå här och följa upp dem i efterhand. Jag har redan hänvisat till det välskrivna betänkandet, där vi för fram vår argumentation. Det skall jag inte behöva göra en gång till här i kammaren. Även Karin Israelsson tyckte att hon hade fått för litet uppmärksamhet. Jag kan hålla med om att här finns plats för en större debatt, som vi kan hålla på med länge, men jag avser inte att hålla någon stor debatt i de här frågorna, för vad vi anser framgår av betänkandet. Frågan om thorax i Umeå är också väl presenterad i betänkandet. Jag förutsätter att det socialstyrelsen och Landstingsförbundet är sysselsatta med verkligen leder till resultat. När det gäller läkarna tycktes vi vara överens.

Herr talman! Nu tror jag att vi har klarat ut våra besvikelser. Låt oss då summera vad som har kommit fram under debatten. Jag är besviken över att utskottet inte ville vara med om att driva på regeringen för att få fram kraftåtgärder för att förkorta och om möjligt avlägsna sjukvårdsköerna, så att människor inte skall behöva lida i månader och år. Jag är besviken över att utskottet inte ville se till att det kommer fram statistik över hur långa sjukvårdsköerna är. Utan sådan information kommer vi aldrig att kunna komma åt problemet. Jag är besviken över att utskottet inte ville vara med om den opinionsbildande och påtryckande verksamhet som folkpartiet har föreslagit. John Johnsson å sin sida är besviken över att vi vill driva på utvecklingen för att få bort sjukvårdsköerna och över att vi vill få riksdagen att uttala sig för att få regeringen att vidta starkare åtgärder. John Johnsson är nöjd med de åtgärder som för närvarande har vidtagits — vilket inte är några alls — och är besviken över att vi vill driva på.

Herr talman! Jag får väl tacka John Johnsson för inlägget rörande thoraxkirurgin. Jag har läst detta avsnitt. Jag ställer fortfarande upp för reservation 2 som är bilagd betänkandet, eftersom jag tycker utskottet borde ha kunnat lägga mera kraft i skrivningen och uttalat det positiva stödet för Umeåregionen.
Herr talman! John Johnsson rådde mig att läsa på, så att vi slapp diskutera här i kammaren. Vidare rådde han mig att läsa socialstyrelsens meddelandeblad. Det är just detta jag bygger min argumentation på, liksom de frågor jag ställer till John Johnsson med anledning av socialutskottets betänkande. Jag tror att det är så att John Johnsson inte kan den här saken, och därför försöker han med dumma argument slå den ifrån sig. Jag vill fortfarande ha svar på den fråga som jag ställde: Vad är det för en adekvat vård de människor skall få som lider av oral galvanism? Vilken behandling är det som utskottet har tänkt sig? Något måste man ju ha tänkt på när man har avvisat en motion som kräver förbättringar och hjälp till dessa människor. De borde förstås ha rätt att kostnadsfritt byta ut dessa gamla lagningar mot fyllningar med något annat material. Det är många människor som har hört av sig till mig och berättat om sina besvär men också om hur bra det har blivit när de har lyckats genomdriva ett byte av lagningar. För att John Johnsson skall lära sig att det handlar om väldigt många människor, vill jag nämna att Tandvårdsskadeförbundet bara i Helsingfors har 900 medlemmar. Av dessa är ungefär hälften skadade för livet — det visar kanske något på problemets dimension. Kanske ger det också John Johnsson en tankeställare om att inte vara så nonchalant mot de människor som har dessa besvär, så att man inte ens kan göra sig omaket att föra utskottets talan och argumentera i stället för att använda sig av sådana tricks som hittills har gjorts i denna debatt. Jag tycker att det faktiskt förtjänar ett väldigt dåligt betyg.
Herr talman! Min uppmaning till Inga Lantz står kvar: Läs meddelandet! Jag är väl medveten om att det finns många som har tandskador. Men socialstyrelsen har gett ut meddelanden och anvisningar. Jag förutsätter att man följer dessa och försöker lösa frågan. Den frågan löser man inte på en eftermiddag, Inga Lantz. Inga Lantz får gärna sätta betyg på mig. Men mitt betyg på Inga Lantz har mycket större dimensioner.

Herr talman! Under de år jag varit ledamot av riksdagen har jag åtskilliga gånger aktualiserat frågan om läkarförsörjningen i glesbygd. Detta har bl.a. skett genom att jag ställt ett antal frågor och interpellationer till berört statsråd. Men oavsett om statsrådet har varit Elisabet Holm eller Gertrud Sigurdsen, så har jag fått det lugnande beskedet att det här kommer att ordna upp sig. Man har hänvisat till utredningar och förhandlingar som skall medverka till att förbättra situationen i Norrlandslänen och i glesbygden. Man har också betygat hur allvarligt man ser på situationen och att man mycket noga följer utvecklingen på området. Under den allmänna motionstiden i år väckte jag ånyo en motion med hemställan om kraftfulla åtgärder för att underförsörjningen av personal på vårdcentralerna i glesbygden skall avhjälpas. Vid utskottsbehandlingen av motionen har majoriteten kort konstaterat att det här problemet redan är väl uppmärksammat av såväl regeringen som av sjukvårdshuvudmännen. Vilken överraskande upptäckt majoriteten tydligen har gjort! Efter alla dessa år som det här problemet har funnits, nöjer sig majoriteten med att konstatera att man minsann uppmärksammat detsamma och att man håller på att analysera situationen för att finna lämpliga åtgärder. Jag tycker att den här refrängen håller på att bli ganska utnött. Frågan är i stället när man tänker börja göra något åt situationen och när alla människor skall få lika rätt till hälsooch sjukvård oavsett bostadsort. Från vår sida menar vi att det är dags för riksdagen att med kraft ta itu med det här problemet och på olika sätt försöka styra läkartillgången till de platser där behoven finns. Jag har i motionen aktualiserat några åtgärder som jag anser vara värda att prövas. Det handlar bl.a. om hur rekryteringen av läkare sker samt om vissa bestämmelser angående vidareutbildningen. Det skulle ha många fördelar om man i vidareutbildningen till specialist i allmänmedicin införde ett obligatoriskt praktikår på vårdcentral i glesbygd. Allmänläkarna skulle få en bredare och mer fördjupad kunskap i olika sjukdomar, som inte på samma sätt går att förvärva vid praktik i en storstad, där den nära tillgången till sjukhus innebär begränsningar. Samtidigt som utbildningen med detta får högre kvalitet ger den ett värdefullt läkartillskott till glesbygden. Ett praktikår i glesbygden för att bli specialist i allmänmedicin ser vi som lika naturligt som att det i vidareutbildningen till kirurg, gynekolog m.m. ingår ett praktikår på ett A-sjukhus. Utskottsmajoriteten har inte varit intresserad av att diskutera några som helst åtgärder, detta trots att man konstaterar att den ojämna fördelning som nu råder är en allvarlig orättvisa som i längden inte kan accepteras. Vilket tidsmått har utskottet i detta ärende? Redan när jag 1979 kom till riksdagen aktualiserade jag den här frågan, och jag fick då i stort sett samma svar som nu. Man följde frågan med uppmärksamhet, man analyserade och utredde och man hoppades på förhandlingar. Vi skriver i dag 1986. Hur länge till skall människorna i dessa regioner vänta? Kanske kan vi få ett konkret svar av utskottets talesman här i dag. Vi har en målsättningsparagraf i hälsooch sjukvårdslagen. Jag skulle vilja fråga John Johnsson: När skall den vara giltig för alla människor i vårt land? Herr talman! Menar man allvar med stadgandet om alla människors lika rätt till hälsooch sjukvård oavsett bostadsort, ekonomisk ställning osv., måste kraftfulla och omedelbara åtgärder vidtas. Jag yrkar därför bifall till reservation 9 i betänkandet.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande endast behandla de moderata reservationerna 7 och 11 i socialutskottets betänkande nr 16. Vi moderater föreslår i vår partimotion nr S0206 ändringar i hälsooch sjukvårdslagen samt tandvårdslagen, som medför en ökad valfrihet för patienterna. Vi föreslår ändrade regler för sjukförsäkringen. Dessa innebär att sjukförsäkringen skall vara uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en sjukpenningförsäkring. Sjukvårdsförsäkringen skall omfatta alla och ersätta landstingsskatten som den främsta finansieringskällan för hälsooch sjukvården. I ett första steg skall sjukvårdsförsäkringen omfatta den öppna vården. I ett andra steg bör även vården vid sjukhem och vårdhem innefattas. Fullt utbyggd bör försäkringen även kunna omfatta sjukhusvård. Vi vill med andra ord ha ett försäkringsskydd för människorna i vårt land som innebär att de själva får avgöra hur de skall använda sin försäkring. Det skall råda full frihet att välja en privat eller offentlig vårdgivare. I dagens situation är denna valfrihet förunnad endast ett litet antal människor, som är ekonomiskt oberoende. De har råd att välja den vård de önskar. För övriga människor i vårt land saknas valfriheten, och med införandet av Dagmarreformen har landstingens monopol på hälsooch sjukvård befästs ytterligare. Den socialdemokratiska politiken på det här området har hittills inneburit att de enskilda människorna kommit allt längre bort från läkarna. Den nära personliga kontakten mellan patient och läkare har försämrats i och med etableringen av de stora, ofta opersonliga, vårdcentralerna. Den socialdemokratiska politiken för oss längre och längre bort från tanken att man skall kunna välja sin egen läkare och på så sätt få tillgång till en husläkare. Vi moderater vill ändra på detta förhållande. Vi vill ge alla människor rätten att välja den form av vård som var och en tycker är bäst. För att nå detta mål räcker det inte att uttala sig i positiva ordalag om att den privata vården är ett värdefullt komplement till den offentliga vården. Vi måste enligt moderat uppfattning stimulera till en betydligt ökad privatpraktik. Hindren måste rivas. Den under senare år inträffade minskningen av antalet privatläkare måste stoppas och ersättas med en ökning. Det innebär att utbyggnaden av den öppna vården till övervägande del bör kunna ske med privatpraktiker. För att stoppa nedgången i antalet privata vårdgivare, läkare, tandläkare och sjukgymnaster måste, förutom att etableringshinder tas bort, taxan justeras upp kraftigt. Vi moderater har i en särskild kommittémotion tagit upp frågan om en kraftig höjning av taxan. Dessutom behövs direkta stimulansåtgärder för att på nytt tända den inneboende entreprenörandan hos våra läkare. Det måste bli intressant och stimulerande att driva sin egen praktik. Ett viktigt led i detta avseende är att fritidsoch deltidspraktiker åter får ansluta sig till försäkringssystemet. I mitt hemlän, Blekinge län, har 41 av 42 fritidspraktiker försvunnit i och med införandet av Dagmarreformen. Valfriheten har därmed avsevärt begränsats. För människors trygghet är tillgången till en läkare som de är bekanta med av stor betydelse. Ett väl fungerande husläkarsystem skulle bli en ovärderlig tillgång för många människor i vårt land. Med ett sådant skulle också möjligheten till hembesök kunna öka. Jag har under den senaste helgen sett exempel på hur svårt det är att få en läkare i den offentliga vården att göra hembesök. Det lyckas ibland för de människor som är orädda och vågar säga ifrån mot etablissemanget och kanske t.o.m. tar till hot om att koppla in massmedia. Är detta system en sjukvård på lika villkor? I och med avsaknaden av alternativ och därmed konkurrens har människorna ingen valfrihet utan blir beroende av vad höga vederbörande bestämmer. Men den som är riktigt påstridig vinner många gånger fördelar på andras bekostnad, och den som har mycket pengar kan lösa problemen på annat sätt. Det moderata alternativet ger en valfrihet som är oberoende av personlig påstridighet eller personlig ekonomi. Det skapar konkurrens mellan olika vårdgivare. Det innebär en nära kontakt mellan patient och vårdgivare. Det ger oss möjlighet att inrätta ett fungerande husläkarsystem och en bra hemsjukvård, och många små, personliga vårdhem kommer att växa fram. Det innebär också att ett bättre ekonomiskt utrymme kan skapas för specialistvården, till vilken köerna på så sätt skulle kunna minskas, vilket Daniel Tarschys var inne på tidigare. Herr talman! Med anledning av vad jag anfört vill jag yrka bifall till den moderata reservationen 7. Jag skall slutligen beröra medelsanvisningen för bidrag till allmän sjukvård. Vi moderater har sedan länge velat ta bort de specialdestinerade statsbidragen och ersätta dem med ett väl fungerande skatteutjämningssystem. Det innebär också att vi ger kommuner och landsting möjlighet att i större utsträckning själva avgöra inriktningen på den kommunala verksamheten. Vi förordar således en mindre statlig detaljstyrning till förmån för ett ökat kommunalt självstyre. Den ekonomiska situationen i Sverige har sedan många år präglats av stora budgetunderskott. Samtidigt som staten haft dåliga finanser har kommun och landsting uppburit statsbidrag, som för detta år beräknas uppgå till 65—70 miljarder. Med hjälp av bl.a. dessa statsbidrag har kommuner och landsting årligen ökat sin volym. För år 1986 beräknas volymökningen bli 2,2 Ze. Med hänsyn till statens finanser föreslår vi nolltillväxt i kommuner och landsting. Det innebär att staten, bl.a. tack vare en förväntad ekonomisk tillväxt, kan göra besparingar på statsbidragen. Vi föreslår därför att bidraget till allmän sjukvård m.m. nedsätts med 1 125 milj.kr. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 11.

Herr talman! Jag har förståelse för att Karl-Gösta Svenson är besviken över att utskottsmajoriteten inte heller denna gång kunde acceptera de moderata förslagen. Vi inom utskottsmajoriteten är överens om att de moderata förslag och propåer som framförs i reservationerna inte är någonting för oss. De innehåller inte något nytt utan går ut på att man från moderat sida inte tycker särskilt mycket om Dagmarreformen. Vi är av den åsikten, att om Dagmarreformen får verka och kompletteras, kommer den att kunna bidra till att vi får läkare till glesbygdsområdena.
Herr talman! Det är ju för att öka valfriheten som vi vill att privatläkare skall kunna utnyttjas i framför allt öppenvården. Vad som ofta saknas i dag är ju den valfrihet som många människor ropar efter. Jag hoppas, herr talman, att vi i fortsättningen kan få bättre gehör från regeringspartiets sida i detta avseende.

Herr talman! En vanlig dag utförs ca 2 500 operationer totalt i landet på våra sjukhus. Hälsooch sjukvårdslagen talar förvisso om människors lika rätt till sjukvård oavsett bostadsort och ekonomiska förhållanden. Detta är naturligtvis bra, om det fungerar så. Men det finns trots allt ojämlika förhållanden. Jag tänker då speciellt på möjligheterna att få genomgå en thoraxkirurgisk operation. Socialutskottet har i sitt betänkande nr 16, som vi nu behandlar, redovisat de godkända riktlinjerna för den rådande regionsjukvården, där thoraxkirurgisk vård ingår. En koncentration har ansetts nödvändig för vissa medicinska verksamhetsområden. Av denna anledning beslöts att endast fyra enheter i landet skulle finnas för thoraxkirurgi, nämligen i Lund, Göteborg, Helsingfors och Uppsala. Hela Norrland och dess nära 1 miljon invånare kom genom denna uppdelning att tillföras Uppsalaregionen. Var och en måste inse de oerhörda påfrestningar som de hjärtsjuka patienterna nu måste utstå i och med de långa avstånden och de tröttsamma resorna för att få genomgå en hjärtoperation. Att befolkningen i den norra delen av vårt avlånga land och med den högsta frekvensen av hjärtåkommor i landet skulle ha det längsta avståndet till operationskapacitet kan enligt min mening och folkpartiets mening inte vara i överensstämmelse med hälsooch sjukvårdslagens intentioner. Ett flertal motioner har tidigare väckts i denna fråga. I år har Rune Ångström och jag lämnat en motion i frågan under den allmänna motionstiden. Men, herr talman, utskottets majoritet vill ej heller denna gång ta ställning, vilket är upprörande. Från folkpartiets sida anser vi det både nödvändigt och brådskande att landets nuvarande indelning på fyra thoraxkirurgiska centra nu bryts upp och att ett femte tillkommer, som då förläggs till Umeå. I den rapport som man hänvisar till i utskottsskrivningen och som socialstyrelsen medverkat till talas, enligt vad jag under hand erfarit, också om behovet av ökat antal hjärtoperationer och att det tidigare normtalet för underlag av hjärtoperationer nu betydligt skulle höjas. Med andra ord skulle det föreligga en omfattning av, dvs. förutsättning för, 800 operationer per 1 miljon invånare för att nå en komplett dimensionering för en thoraxklinik. WHO:s rekommendationer anger 500 operationer per 1 miljon invånare. Utan tvivel skulle Umeåregionen mycket väl kunna försörja en thoraxklinik, dvs. patientunderlaget skulle vara fullt tillräckligt. Landstinget har avsatt investeringsmedel för ombyggnader i Umeå. Personalen, läkarna och all övrig sjukvårdspersonal, är i beredskap för utbildningsinsatser. Nu behövs det ett avgörande i riksdagen. Hur är läget i dag på operationsfronten för norrlänningarna? Jo, 500 patienter remitterades till Uppsala under 1985. Väntetiderna är tyvärr långa, vilket visar på behovet av ökad operationskapacitet. Väntetiden är upp till åtta månader, och de som fick komma med förtur fick vänta fyra månader. Tolv patienter avled i fjol i vårdkö och väntan på operation. Dessa människors lidande och ångest borde även ansvarsmedvetna riksdagsmän förstå. För patienternas omvårdnad behövs en sammanhållen vårdkedja — undersökningar, operation, eftervård. Nu transporteras patienterna i ganska dåligt skick. Omlastningar sker från ambulans till flyg och därefter åter till ambulans både till och från Uppsala. En sådan sjukvård vill vi i folkpartiet inte ha. Den som har mött en medmänniska som fått förmånen att genomgå en livsavgörande operation tvekar inte som utskottsmajoriteten gör i dag. Fördelningen av thoraxkirurgiska vårdresurser är mycket ojämn över hela landet. Sämst är tillgången i de norra delarna. Detta sägs i den reservation som Daniel Tarschys m.fl. har avgett, och det är så sant som det är sagt. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla — socialutskottets betänkande 1985 86:100, bil. 7. I betänkandet tar man upp socialdepartementets förslag om anslag för budgetåret 1986/87 under avsnitt H. Det gäller socialt behandlingsarbete, alkoholoch narkotikapolitik samt avsnitt I, Internationell samverkan. I anslutning härtill har utskottet också behandlat ett antal motioner. Utskottet har tillstyrkt regeringsförslagen och, tyvärr, avstyrkt samtliga motionsyrkanden. Herr talman! Av den anledningen framhåller vi moderater i reservation nr 1 angående medelsanvisning för bidrag till missbrukarvård: ”Med ett mycket stort budgetunderskott och en alltför stor offentlig sektor är det enligt utskottets mening oacceptabelt med fortsatt expansion av den kommunala sektorn. Härtill kommer att kommunerna efter kontinuerlig ökning nu har mycket god likviditet, ca 5 miljarder i finansieringskapital.” I detta läge kan det inte vara rimligt att staten med sitt mycket stora budgetunderskott skall tillskjuta så stora belopp i statsbidrag till den kommunala sektorn. Därför menar vi moderater att statsbidragen till kommunerna kan minska. Eftersom statsbidragen är specialdestinerade, kan en minskning komma att uppfattas som riktad mot berörda verksamheter. Jag vill, herr talman, understryka att det ingalunda är avsikten. Kommuner och landsting skall själva göra den omfördelning mellan olika verksamhetsområden som de anser vara nödvändig. Ett betydande anslag bör dock finnas kvar även på sikt — detta som en garanti för ideell och annan enskilt bedriven vårdverksamhet. För budgetåret 1986/87 förordar vi ett förslagsanslag om 425 milj.kr. till missbrukarvården. I reservation 2 framhåller vi moderater tillsammans med centerledamöterna i utskottet angående bidrag till arbetsmarknadens organisationer att stödet på arbetsplatserna, bl.a. genom insatser via de fackliga organisationerna, är mycket viktigt och värdefullt. Dessa åtgärder måste ses som en naturlig följd inom ramen för de övergripande målsättningarna att bekämpa missbruket på bredaste möjliga bas. Vi anser dock att de fackliga organisationerna har ekonomiska resurser att utan statligt stöd bedriva denna verksamhet. Ambitionen på detta område skall inte behöva vara beroende av statliga stödinsatser utan av omsorgen om arbetskamraterna. De ekonomiska stödåtgärder som utgår via statsbudgeten bör ges till mera resurssvaga organisationer och sammanslutningar som bedriver rehabiliteringsarbete inom missbrukarvården. Vi hoppas att riksdagen ger regeringen detta till känna. Herr talman! I reservation 3 framhåller vi moderater att den ideellt drivna verksamheten utgör en viktig del i den totala kampen mot missbruk. Därför bör alternativa vårdformer och det engagemang som där kommer till uttryck stimuleras och uppvärderas. En ökad och mera målmedveten satsning skulle kunna ge ytterligare goda resultat. Här behövs en mera öppen och positiv attityd när det gäller att ta till vara dessa alternativ. De har visat sig ge en mycket god rehabiliteringseffekt, ofta bättre än den som erhålls då liknande verksamheter drivs i offentlig regi. I kampen mot missbruket och i rehabiliteringsarbetet måste de alternativa vårdformerna ges större utrymme. Utskottet har bl.a. på Island i samband med studiebesök erfarit vad som kan åstadkommas om man vågar tänka och handla i nya banor. Där uppnåddes mycket positiva rehabiliteringstal i jämförelse med vad vi i Sverige uppnår. Vi moderater har den bestämda uppfattningen att mycket mera av positiv vård — till samma kostnad — skulle kunna åstadkommas om man utnyttjade de erfarenheter som har gjorts i USA, på Island och på en del håll i Sverige, t.ex. den vård som ges på LP-stiftelsen och inom en del andra alternativa vårdformer. Många människor skulle härigenom kunna räddas från undergång, till ett bättre liv och en lycklig framtid tillsammans med familj och andra. Vi föreslår också att anslaget H3. Bidrag till organisationer räknas upp med ytterligare 10 milj.kr. att tillföras fördelningsposten Bidrag till organisationer som bedriver rehabiliteringsarbete. I den gemensamma borgerliga reservationen 4 anser vi att det är angeläget att familjevården utvecklas genom utbildningsinsatser. Organisationer som Familjehemmens riksförbund bedriver genom sitt engagemang och stöd till medlemmarna en värdefull verksamhet. Vi anser därför att regeringen bör överväga möjligheterna till stöd för verksamhet av detta slag. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna. Vi moderater har i reservation 7 följt upp motion So201 av Sten Svensson och Björn Körlof. Vi anser att det behövs en bättre samordning för bekämpande av narkotikamissbruket. En snabb och effektiv organisation med god överblick över hela fältet krävs om ingripanden skall kunna ske. Vi förordar därför att man snarast tillskapar samordnande organ, lokalt, regionalt och centralt, för ledning av förebyggande och bekämpande av narkotikabruk och narkotikabrottslighet. Riksdagen bör, herr talman, med anledning av det anförda i reservation 7 ge regeringen detta till känna. De utslagnas bostadssituation tas av oss moderater upp i reservation 9. Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen innefattar rätt till tak över huvudet. Erfarenheter från en del håll visar att det faktiskt går att på ett tillfredsställande sätt lösa de utslagnas bostadsproblem. Det kräver mycket arbete och starkt engagemang men inte nödvändigtvis mycket pengar. Regeringen bör ta initiativ till en inventering av de utslagnas bostadssituation och till de kompletteringar av lagen som kan behövas för att tillförsäkra alla den elementära rätten att ha någonstans att bo. I den moderata reservationen 10 följer vi moderater upp partimotionen S0208 angående åtgärder mot alkoholoch narkotikamissbruk. Det saknas inom socialtjänsten nyanserade åtgärder för att stoppa missbruket i tid. Detta gäller främst missbruk av narkotika. Men även alkoholmissbruk måste motverkas effektivare. Socialtjänstens tidiga ingripande måste vara kopplat till upptäckten. Därför är samverkan mellan polis och socialtjänst viktig. Vi anser, herr talman, att en adekvat vård för missbrukare måste skapas. LVU och LVM ger inte de nödvändiga möjligheterna till insatser i tid och inte heller under tillräckligt lång tid. Regeringen måste nu överväga lämpliga åtgärder för att effektivisera lagstiftningen och snarast lägga fram erforderliga förslag för riksdagen. Detta bör riksdagen kunna ge regeringen till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer undertecknade av moderater.

Herr talman! Socialutskottets betänkande 17 behandlar, som tidigare har sagts, anslag till socialt behandlingsarbete inom främst alkoholoch narkotikapolitiken. Ett mindre avsnitt tar upp internationell samverkan inom det socialpolitiska området. Sammanlagt för dessa poster föreslår regeringen ett anslag på 919 412 000 kr. i sex olika anslagsposter. Den större delen av dessa pengar, 889 milj.kr., går till behandlingsarbete och 30 milj.kr. till internationell samverkan. Till regeringens proposition i detta ärende har under den allmänna motionstiden lämnats 20 motioner med sammanlagt 28 yrkanden. I betänkandet har detta utmynnat i elva reservationer. Tre av dessa är signerade av vpk och övriga åtta har icke-socialistiska undertecknare. Endast på en reservation är folkpartiet med, nämligen reservation 4. Jag tillstyrker den, men vill också säga att jag på sätt och vis också har sympatier för det som står i reservation 2 om bidrag till arbetsmarknadens organisationer. Det handlar om kamratstöd. Om bara pengar hjälper och viljan finns till kamratstöd för alkoholoch narkotikadrabbade inom arbetslivet, så finns det stora ekonomiska resurser inom LO, TCO, SACO och SAF. Egentligen borde man klara ett sådant stöd både ideellt och ekonomiskt utan anslag från en skuldsatt statskassa. Men nu är faktiskt också staten, inbegripet kommuner och landsting, en mycket stor arbetsgivare. Därför anser jag att vi också bör ta vår del av ansvaret för att ekonomisera denna nya innovation i alkoholoch narkotikaarbetet, som vi anser vara mycket nödvändig och som ger många fina möjligheter för framtiden. Den lilla summa det rör sig om i jämförelse med de stora anslagen blir det allmännas bidrag. Vi hoppas att det skall leda till att pengar tas fram också av övriga medverkande parter. Reservation 4 om stöd till Familjehemmens riksförbund får inte stöd av den socialistiska majoriteten i utskottet. Det är mycket förvånande. Utskottet och riksdagen behandlade samma fråga 1983/84 i betänkande 20. Även då avslogs anslagsframställningen, närmast av formella skäl. Bestämmelserna skulle lägga hinder i vägen, sades det. Inte desto mindre anslog regeringen senare 200 000 kr. till Familjehemmens riksförbund för utbildningsprojekt just ur anslaget H 4. Det som var rätt av regeringen i fjol kan ju inte vara fel av utskottet och riksdagen i år. Utskottsmajoriteten hänvisar till kommunerna för anslag. Men när såg vi en kommun anslå medel till en riksorganisations centrala eller regionala verksamhet? Riksdagen borde verkligen besluta enligt reservation 4. Den föreslår ju bara att riksdagen ger regeringen till känna vad vi har anfört. Även om alla icke-socialistiska partier i utskottet står bakom detta har vi naturligtvis begränsade förhoppningar om att regeringen eller riksdagen skall godkänna reservationen. Vad vi kan hoppas på är att regeringen även budgetåret 1986/87 bortser litet grand från något oklara bestämmelser och ger Familjehemmens riksförbund ett anslag ur H 4 och att pengarna även får användas till central och regional utbildning. Att vi pläderar så starkt för Familjehemmens utbildningsverksamhet beror på den vikt både de och riksdagen lägger på utbildning av dem som i hemmiljö skall ta över barnoch ungdomsfostran i ett ofta kritiskt skede av ungas utveckling. Särskilt nya familjehem kan lätt bli frustrerade av att inte känna till eller klara av oväntade problem hos barn som de får sig anförtrodda. Därför är utbildning och utbyte av erfarenheter med erfarna kolleger så grundläggande viktigt. Samhället har inte råd att förlora ett enda bra familjehem för fosterbarnsplacering. Det behövs i varje kommun. Jag yrkar således än en gång bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets förslag. Det blygsamma antalet reservationer, inte minst från folkpartiet, antyder en betydande samstämmighet inom utskottet vid fördelningen av nära 1 miljard kronor för sociala åtgärder mot bruk och missbruk av alkohol och narkotika. Den nära framtiden kommer förmodligen att uppenbara hur stor samstämmigheten verkligen är i kampen för att få ned alkoholkonsumtionen med ytterligare 25 90, minska alkoholismen drastiskt och få bort knarket ur landet. På torsdag är det folknykterhetens dag. Då blir det tillfälle för alla som vill, även för de folkvalda representanterna, att visa var vi står och vad vi är beredda att göra med alkoholen och narkotikan i Sverige. Under några år har vi ”invaggat oss” i glädjen över att alkoholkonsumtionen pressats ned. Socialdepartementets bilaga 7 till budgetpropositionen andas tillförsikt och förhoppningar. Utskottets betänkande avviker inte särskilt mycket från detta. Man är överens om att vi är på rätt väg. Låt oss bara gå lugnt vidare. Låt oss inte oroa med förslag om radikalare åtgärder mot alkoholen och narkotikan. Det kan skrämma folk. Regeringen överväger inte ens att höja priset på vin och sprit. Man är rädd om låg inflation, mer än man är rädd för höjd alkoholkonsumtion. Är det möjligen så att regeringen anser att människornas pengar är mer värda än människorna själva? Eller är det kanske varken människorna eller deras pengar det är fråga om utan de pengar regeringen är ansvarig för? Det borde snabbt komma förslag om att låta priserna på vin och sprit följa den allmänna prisutvecklingen. Mitt under den tämligen idylliska beskrivning som vi eljest har av situationen når oss chockbudet att allt inte är så bra som vi trodde. Ungdomens alkoholdrickande steg första kvartalet i år. 12—24-åringar kommer att dricka 12 å 15 20 mer 1986, om första kvartalets prognoser om 3,5 90 slår in. Den proposition och det betänkande vi nu diskuterar hade förmodligen sett radikalare ut och innehållit bättre förslag om vi hade haft denna insikt när de skrevs. Det skulle ha behövts åtgärder mot langning till ungdom och andra åtgärder som förebygger ungdomens alkoholtillvänjning. I dag kan ingen anklaga eller anklagas, men vi borde kanske ha anat vad som skulle komma och vidtagit mer effektiva åtgärder. Läkardagarna i Örebro som pågår nu — den 5 till den 7 maj — behandlar alkohol och sjukvårdsresurserna. Ett digert förhandsmaterial redovisas — det finns i sammandrag i det senaste numret av Läkartidningen, som alla ledamöter har fått. Också detta borde bli en väckarklocka. Förhandsmateri alet ger i stort sett Anders Johnson rätt i hans utredning från 1983, ”50 miljarder kostar supen”. Nu har man gått igenom materialet och säger: Minst 14,3 miljarder kostar hälsooch sjukvården för sjukdomar som har alkohol som bakgrundsfaktor. Sjukdomsfrånvaro, utslagning, för tidig död, m.m. svarar för 25,2 miljarder, och vissa andra saker för resten. En fjärdedel av institutionssjukvårdens kostnader avser alkoholrelaterade sjukdomar. I förhandsmaterialet förespeglar läkarna en målsättning: År 2000 skall en fjärdedel av landets sjukdomsbörda vara eliminerad, om sjukvården får göra ett mer komplett omhändertagande. Det låter nästan för bra för att vara sant. Klart synes det mig emellertid att vi på nytt bör räkna med sjukvården för mer effektiva insatser på det här området för att nå det vi internationellt har kommit överens om: att pressa ned alkoholkonsumtionen ytterligare 25 96 fram till år 2000. Det betyder nästan 2 90 sänkning per år. De senaste tre åren har det knappast skett någon minskning över huvud taget. I betänkandet refereras på s. 17 proposition 1984/85:19. Där talas enbart om socialtjänstens övergripande samordningsansvar på det lokala planet. Det finns en hel sida med rekommendationer av vad socialtjänsten skall göra — jag skall bara göra ett axplock ur den. Man skall ha samverkan med föreningslivet, med föräldrar och enskilda. Man skall göra kommunala drogpolitiska program, man skall göra en fortlöpande kartläggning, man skall ha en samordning med fritidsaktiviteter, med socialtjänsten, skolan, fritidsverksamheten, man skall engagera föräldrarna mot skolket och mot missbruket osv. Men ingen gång nämns sjukvården och läkarna som en resurs och samverkanspartner för att lösa två av våra största sociala problem: ungdomens problem med alkohol och narkotika. I Örebro sträcker läkarna ut handen. I morgon möter de representanter från regeringen och alla partier i riksdagens socialutskott. Jag hoppas att det skall bli en omskakande handskakning, som ger oss en aggressivare proposition, bättre motioner och ett mer visionärt betänkande åtminstone till nästa år. För det är vår ungdom och vårt folk verkligen värda.

Herr talman! Jag skall försöka hålla den anmälda tiden. Jag har förut lyssnat till debatten. Vi har diskuterat vårdköer, läkarbrist och behovet av ökade insatser för missbrukare. Samtidigt har konklusionen av allt detta blivit att vi måste stoppa volymökningen i kommuner och landsting. Ärade kammarledamöter! Den ekvationen får jag inte att gå ihop, när vi vet vilka problem vi har. I socialutskottets betänkande 17 behandlas tre av yrkandena i centermotion §0254. I ett av dessa yrkanden tar vi upp frågan om behovet av fortsatta insatser inom opinionsbildningen för att minska alkoholoch narkotikamissbruket. Vi har i motionen utgått från 1977 års alkoholpolitiska beslut och dess målsättning att komma till rätta med alkoholmissbruket och minska alkoholkonsumtionen totalt i landet. Det här var ett positivt ställningstagande för ett planerat långsiktigt arbete. Vi betonade i det beslutet värdet av de förebyggande insatserna, inte minst informationsinsatserna riktade till ungdom. De riktade informationsinsatserna som vi då var eniga om i riksdagen till tonårsföräldrar, gravida kvinnor, ungdomar m.fl. grupper har medfört en ökad medvetenhet om alkoholens och narkotikans skadeverkningar och behovet av insatser. Vi kan konstatera att om vi inte har en medvetenhet bland allmänheten om narkotikans och alkoholens skadeverkningar, då kommer man heller ingenstans. Men vi har haft attitydundersökningar som klart visar att vi har fått en förbättrad attityd till alkoholen så att människor förstår dess skadeverkningar. När vi på detta sätt har sett att vi har fått goda resultat, då får inte denna utveckling på något sätt brytas. Det är därför viktigt, och det har vi sagt i motionen, att upplysningsoch informationsarbetet inte avmattas eller avbryts. Enligt centerns uppfattning är de fortlöpande insatserna nödvändiga för att vidmakthålla och ytterligare förstärka människornas medvetande om riskerna med alkohol och narkotika. Regeringens inställning till utvecklingen inom drogområdet framgår av budgetpropositionen. Både justitieministern och socialministern understryker den positiva tendens som redovisats. Totalkonsumtionen av alkohol har minskat. Antalet anmälda narkotikabrott har sjunkit. Vi har i vår motion velat varna litet grand för att sådana tendenser tillåts medföra en bristande uppmärksamhet. En högt uppsatt tjänsteman gick t.o.m. ut och sade, att nu när narkotikabrotten har minskat kan vi sänka straffen. Sådana påståenden är mycket allvarliga. Skolläkarorganisationen i Helsingfors har varnat för att drogmissbruket bland ungdomar åter ökar. Detta hade vi klart för oss när vi skrev motionen. Rikspolisstyrelsen redovisar i sitt anslagsäskande en kraftig ökning av antalet anmälda narkotikabrott för första kvartalet 1985. Vi menar att dessa signaler måste tas på allvar. De påvisar en positiv attitydförändring hos flertalet svenskar, men det innebär inte att det sker en förbättring för alla. Vi har många gånger påpekat skolans stora möjligheter att informera ungdomar på ett riktigt sätt. Nu har det emellertid, som föregående talare nämnde och som vi alla känner till, för första gången på tio år redovisats en ökning av alkoholkonsumtionen. Därmed ökar också antalet alkoholskador. Jag betecknar detta på ett sådant sätt att den aktiva informationsverksamhet som vi bedrev under ett antal år grundad på propositionerna 1977 och 1978 har gett resultat. Men jag har från denna talarstol tidigare sagt att jag tycker att det har varit alldeles för tyst från regeringens sida när det gäller opinionsbildningen. Jag vädjar till socialministern att mer aktivt gå in i den opinionsbildande verksamheten. Utskottet har vid behandlingen av vår motion, efter att ha hänvisat till tidigare beslut, uttalat att man vill slå fast nödvändigheten av en fortsatt opinionsbildande verksamhet. Jag är mycket tacksam för utskottets ställningstagande. Det gäller bara att föra ut detta till allmänheten, till organisationer, till skolor, till myndigheter av olika slag och till kommuner och landsting. Vård i familjehem är ett annat område som behandlas i centermotionen. Prot. 1985/86:135 Hem för familjevård är enligt vår mening en vårdform som är undervärderad. Vi menar att dessa hem är en viktig del i en fungerande vårdkedja. De bör jämställas med behandlingshem och öppenvård. I familjehemmen används den egna familjen som en terapeutisk resurs. Avståndet mellan familjehemmet och det övriga samhället är kort. Missbrukare som vårdas i denna vårdform får på ett naturligt sätt kontakter och en ökad social gemenskap. Vi har ett stort behov av dessa hem, men antalet platser i dag är inte tillräckligt stort. Vi hoppas att det skall finnas människor som ställer upp för detta. Därför har vi anslutit oss till reservation 4, i vilken sägs att regeringen bör överväga möjligheterna till statligt stöd till Familjehemmens riksförbund. Utskottet instämmer i det som motionärerna har anfört i motionen, nämligen att familjehemsvård i många fall är ett bra alternativ till institutionsvård. Utskottet säger att det nya bidragssystemet ger kommunerna full frihet att välja vårdform. Utvecklingsoch försöksverksamhet bör i hög grad bidra till utveckling av familjehemsvård. Det är viktigt att detta förs ut till de organ, landsting och kommuner, som har ansvar för denna vård. Vi har emellertid inte nöjt oss med detta besked från utskottet, och därför har vi fogat en reservation till betänkandet. Vi har också anslutit oss till reservation 2, som tar upp de fackliga organisationerna. Jag har uppfattningen att det ingår i en folkrörelses arbete att bekämpa alkohol och narkotika. Därför tar vi avstånd från det anslag som utgår till de fackliga organisationerna. Det behövs på andra områden. Jag yrkar bifall till de reservationer där centerns representanter finns med. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Den juridiska och den administrativa kontrollen av narkotika omfattar bara de medel som finns upptagna i socialstyrelsens narkotikaförteckningar. Vad som nu håller på att hända i narkotikavärlden är att nya, kemiskt framställda droger mixas fram. Uppmärksamheten måste därför riktas mot detta nya, som inte ställs under någon form av narkotikakontroll. Internationella erfarenheter vittnar om att enskilda narkotikabrottslingar, främst händiga kemister, har börjat framställa ämnen, som har narkotikaliknande egenskaper som rusmedel, men som på någon punkt avviker i fråga om kemisk design. Ämnet är därmed inte underkastat narkotikakontroll. Dessa s.k. designer drugs, dvs. formgivna droger, har skräddarsytts för att just undgå denna kontroll. De är dock lika beroendeframkallande och farliga som många klassiska narkotikasorter. I USA har sedan början av 1980-talet problemen med dessa ”designer drugs” uppmärksammats alltmer. Det gäller t.ex. drogen ”China White”, som medför samma effekter som heroin och som vid överdoser kan ge andningsförlamning, ofta med dödlig utgång. Medlet är ca 20 gånger starkare än heroin, vilket betyder att det är verksamt även i mycket små doser. Eftersom ”China White” avviker i den kemiska strukturen från juridiskt definierade narkotikapreparat, kan narkotikalagstiftningen inte tillämpas på medlet. Ett sätt att åtgärda detta är att uppföra även ”China White” i narkotikaförteckningarna. Eftersom kombinationsmöjligheterna är närmast oräkneliga i modern synteskemi, visar detta svagheten i att bibehålla en strikt uppräkningsdefinition beträffande narkotika. Förfarandet med en uppräkningsdefinition av narkotika är administrativt och juridiskt exakt, men har betydande narkotikapolitiska brister. Med tanke på de allvarliga riskerna för framställning av en rad beroendeframkallande och hälsofarliga varor bör, menar vpk, det svenska narkotikabegreppet ses över. Den linje som brottsförebyggande rådets arbetsgrupp har pekat på bör bli föremål för fortsatta studier i avsikt att finna en teknisk lösning på problemen med narkotikadefinitionen. Eftersom frågan fordrar anlitande av både juridisk och kemisk-farmakologisk sakkunskap bör en särskild utredning tillsättas. Utskottet tycker inte att det behövs utan litar på att regeringen med korta varsel kan få kontroll över problemet. Man kan fråga sig hur allvarligt detta hot skall behöva bli för att riksdag och regering skall göra någonting åt det. Mot bakgrund av den allvarliga utvecklingen i USA på detta område och de välgrundade farhågorna för att en liknande utveckling kan äga rum även i vårt land tycker jag att utskottets avslagsyrkande förefaller vara likt den obotfärdiges förhinder. Kravet i motionen är mycket hovsamt: en begäran om utredning för att se vilka juridiska, tekniska och medicinska aspekter som måste beaktas innan lagstiftningen revideras. Det framgår klart av betänkandet att utskottet inte självt har för avsikt att studera frågan, och det framgår också av frågans behandling — det förekom ingen hearing och ingen remissomgång i ärendet. Utskottet begär inte heller att regeringen skall göra något. Vem skall då samla kunskap om dessa nya typer av droger? Jag är rädd för att de enda som kommer att beflita sig om att närmare undersöka hur de nya syntetiska ämnena fungerar och kan avyttras på den svenska marknaden blir en grupp skrupelfria kemister, och det kommer förstås ytterst att gå ut över missbrukarna. Utskottets hållning att inte initiera någon åtgärd innebär att vi skall ”vänta och se”. Men vi har sett hur allvarlig utvecklingen blivit i USA — varför skall vi då vänta och inte göra någonting nu? Så till en annan fråga. Kvinnokampen och kvinnofrigörelsen är ett av vår tids stora samhällsfenomen. Kvinnorörelsen har gjort stora framsteg, även om mycket återstår innan man kan tala om jämställdhet mellan kvinnor och män. Men i tider av arbetslöshet och försämringar inom den offentliga sektorn är kvinnokampens landvinningar ständigt hotade. Det är risk för att borgerliga lockbeten i form av s.k. vårdnadsbidrag får kvinnor att överge krav på ekonomisk självständighet för att i stället hamna i den traditionella hemmafrurollen. Kvinnornas gamla roll som dekorativt bihang till mannen glorifieras nu åter i veckopressen. I detta läge behövs, herr talman, en självständig och livskraftig kvinnorörelse för att försvara det som uppnåtts och också för att föra kvinnokampen vidare. I dag är varje aktivitet som ökar solidariteten mellan kämpande kvinnor värd att stödja och uppmuntra. En bland många förutsättningar för en aktiv kvinnorörelse är uppbyggande av kvinnohus. Vpk föreslår att riksdagen för att stimulera till uppbyggnad av kvinnohus i de flesta största tätorter skall besluta om inrättande av en statlig fond, dit kvinnohusföreningar kan vända sig för att få ekonomiskt stöd för att starta och driva verksamhet. Vi har tänkt att fonden skall betala ut startbidrag när kvinnor i organiserade former vill sätta i gång en kvinnohusverksamhet och också kan redovisa en plan för verksamheten. Utskottet avstyrker förslaget i vpk:s motion i denna fråga med hänvisning till att fonden inte passar in i nuvarande bidragssystem. Jag tycker att det är en dålig motivering. Jag vill också ta upp frågan om prostitutionen. Ett sätt att stoppa prostitutionen är att stoppa efterfrågan. Åtgärder som innebär repressalier och tvång tycker vi är principiellt förkastliga när de riktas mot människor med utgångspunkt i deras sociala problem. Vpk menar därför att de prostituerade kvinnorna skall stödjas och hjälpas för att de skall kunna bryta sitt levnadsmönster. Däremot menar vi att sanktioner kan riktas mot de prostituerades kunder. Dessa är oftast inte människor med sociala problem utan tvärtom personer som utnyttjar medmänniskor ur en socialt utsatt grupp. Vi hade en diskussion i frågan förra veckan, och jag vill framhålla att det självfallet långt ifrån är så att en kriminalisering av kunderna löser problem i samband med prostitution, men att den förmodligen avskräcker många från att delta i den här könshandeln. Men det allra viktigaste är att satsa mer på social jourverksamhet och på olika former av projekt för att förhindra att fler kvinnor prostituerar sig och för att stödja dem som redan dragits in i prostitution. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna vid betänkandet.

Herr talman! Riksdagen antog 1984 en proposition om samordnad och intensifierad narkotikapolitik. Grunden för denna var det utredningsmaterial som narkotikakommissionen lagt fram. Målet för samhällets insatser på området är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Glädjande är att undersökningar och rapporter tyder på att missbruket har minskat, i första hand bland de unga. År 1977 fastslogs riktlinjerna för alkoholpolitiken. Under bred enhet fastställdes ett samlat alkoholpolitiskt program med ökade resurser till förebyggande åtgärder och upplysningsverksamhet. Målet var att begränsa den totalt för höga alkoholkonsumtionen och komma till rätta med alkoholmissbruket samt att minska den totala konsumtionen med 25 96 fram till år 2000. Det som är oroande i dag är att konsumtionen nu efter många års nedgång något ökat. Regeringen har ett alkoholoch narkotikapolitiskt råd med representanter för folkrörelser och organisationer. Deras huvudsakliga uppgift är att diskutera alkoholpolitiska åtgärder för att minska den totala konsumtionen, för att därigenom minska skadorna. Det är det övergripande målet, som sattes upp i 1977 års alkoholpolitiska proposition. Som jag sade tidigare har en ökning av konsumtionen skett under de senaste månaderna. Men om vi ser på en längre period har konsumtionen minskat och därmed också skadorna. Ännu återstår mycket att göra. Herr talman! Det finns elva reservationer till betänkandet, som jag tänker kommentera en del. Först beträffande reservation 1 av moderaterna. I budgetpropositionen föreslås 810 milj.kr. till missbrukarvården. Moderaterna föreslår 425 milj.kr. — en minskning med 385 miljoner. Utskottet behandlade ett liknade yrkande förra året. Utgångspunkten då var att riksdagen borde anslå medel i storleksordning motsvarande statens tidigare åtaganden som utskottet dessförinnan hade tillstyrkt. I reservation 2 av centern och moderaterna anses att statsbidrag ej bör utgå till arbetsmarknadens parter för kamratstöd på arbetsplatserna. Man anser att arbetsmarknadens parter har egna ekonomiska resurser för detta. I en proposition från 1976/77, då Rune Gustavsson var socialminister, skrevs följande: Det bör ankomma på socialstyrelsen att informera om de möjligheter styrelsen har att lämna ekonomiskt bidrag till alkoholpolitiska insatser på arbetslivets område. De fackliga organisationerna utgör en viktig del i det sociala nätverket. Därför anser utskottet att statsbidrag bör utgå. I moderaternas reservation 3 yrkas ett plus på 10 miljoner till frivilligorganisationerna. I reservation 1 säger man att kommuner och landsting själva bör kunna göra den fördelning som man anser riktig. De bör också då kunna ge frivilligorganisationerna bidrag, vilket de även gör i stor utsträckning. Exemplen på detta är många. Men om kommunerna berövas 385 miljoner nästa budgetår och resterande upp till 810 milj.kr. kommande budgetår, som moderaterna föreslår, blir det svårare. Det avgörande argumentet för statens bidrag till kostnader för missbrukarvården måste vara att staten tar in inkomster från alkoholförsäljningen och då också bör betala vården av dem som drabbas. Moderaterna vill koppla loss från det sambandet. För att fria till ideella organisationer bjuder moderaterna över med 10 milj.kr. men försvagar vården för övrigt med 385 milj.kr. Det är inte särskilt heroiskt! Folkpartiets, centerns och moderaternas reservation 4 gäller stöd till familjehem. Det är mest en okynnesreservation, vill jag påstå. Vi vill ju i stort sett samma sak. Återigen: om kommunerna, som i huvudsak har ansvaret här, berövas flera hundra miljoner i statsbidrag som moderaterna vill, blir det svårt för kommunerna att ge familjehemmen ekonomiskt stöd. Om vpk:s reservation 5 vill jag framhålla att kvinnohus sysslar med mycket annat än behandlingsarbete. I exempelvis Örebro är det enligt ett TV reportage mycket fråga om juridisk rådgivning. Centerns reservation 6 begriper jag inte. Det utvecklas ju ständigt nya vårdmetoder, och stöd får de. Kommunerna får statsbidrag och får sedan se till att pengarna fördelas. Under anslaget H 4 beräknas 5 milj.kr. för särskilda utvecklingsinsatser inom narkomanvården. Utskottet tillägger att det är viktigt med nya impulser och synpunkter på det sociala behandlingsarbetet. Reservation 7 av moderaterna är återigen en onödig reservation. Socialutskottet har instämt i vad justitieutskottet tidigare har framhållit om vikten av ett väl fungerande samarbete på det lokala planet när det gäller att bemästra narkotikaproblemen. Inom regeringskansliet finns ett samordningsorgan, som kan ta initiativ om det behövs. I reservation 8 av vpk skriver reservanten att samhället måste satsa mer på social jourverksamhet för att förhindra att flera kvinnor prostituerar sig samt för att hjälpa de kvinnor som hamnat i denna situation att bryta sitt levnadsmönster. Socialstyrelsen har erhållit medel från delegationen för social forskning för ett projekt om prostitutionsförebyggande arbete, som kommer att ge arbetsmaterial till personal som arbetar med ungdom i riskzonen. Reservation 9 av moderaterna handlar om utslagnas bostadssituation. Utskottet delar uppfattningen att nödig bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen, och kommunerna skall ta detta ansvar, så att alla har en bostad av god kvalitet. Reservation 10 av moderaterna är farlig. Moderaterna vill ha den gamla nykterhetsvården tillbaka. Men hur tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare skall ske utreds nu av socialberedningen, som har detta år på sig. Om omhändertagande av unga har socialberedningen nyss lagt fram ett betänkande. Den gamla nykterhetsvårdslagen använde sig av tumskruvsmetoden: förmaning, varning, övervakning och s.k. vilande resolution — man fick besked av länsstyrelsen om intagning på arbetsanstalt, men nykterhetsnämnden hade den i byrålådan tills vidare. Det visade sig inte vara bra med dessa tvångsåtgärder. Frivilligt kan man ju komma överens om det mesta. Det gäller att så långt som möjligt ha människorna med sig. Reservation 11 av vpk gäller definitionen av narkotika. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning kan omedelbart inleda arbetet med att analysera och begreppsbestämma ett okänt preparat. När analysen är gjord kan regeringen inom en vecka förklara om ämnet är narkotika. Socialoch justitiedepartementen anser att beredskapen mot nya narkotiska ämnen är god. Herr talman! Till sist yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 17 på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Gunnar Ström säger att de moderata förslagen inte är särskilt heroiska när det gäller att åstadkomma förbättringar på det område som vi nu diskuterar. Jag vill ändå påstå, Gunnar Ström, att det när det gäller medelsanvisningen är alldeles uppenbart att — som vi moderater säger — kommuner och landsting har bättre ekonomi än staten. Vi menar att det därför finns möjligheter att begränsa statens utgifter och i större utsträckning utnyttja kommunerna. Det innebär inte att vi på något sätt skulle vilja ha en sämre vård och en sämre rehabilitering. Vi tror tvärtom att kommunerna har bättre möjligheter. Vi anser dessutom att det är bättre att före och även efter valet, som vi moderater gör, ärligt och rättframt säga att man är beredd att skära ned statsbidragen. Det är mer än man kan säga om regeringen. Regeringen lovade ju före valet att man inte skulle röra statsbidragen. Men efter valet har man faktiskt rört statsbidragen på flera områden och i långt större utsträckning än vi moderater har gått med på. Jag tycker att det är bättre att i tid gå fram och säga detta. Gunnar Ström säger också att det är orimligt att vi moderater inte har ett samband mellan skatteintäkterna och vårdkostnaderna när det gäller alkoho len. Han säger att vi inte vill ge statsbidrag till organisationer och inte vill utnyttja statens skyldighet när det gäller att ta hand om dem som drabbas. Vad vi vill, Gunnar Ström, är att utnyttja alla de goda krafter som finns i vårt samhälle, inte minst på det ideella planet, när det gäller vård och rehabilitering av missbrukare. Jag tror att vi på goda grunder kan säga att de insatser som gjorts på detta område av stiftelser och genom enskild vårdverksamhet har visat sig vara banbrytande i dessa sammanhang. Det är därför som vi vill utnyttja och stödja dessa organisationer. De har ofta ont om medel, och därför vill vi öka bidragen till dem. Sammantaget tror jag att vi är överens om att det behöver tas rejäla tag. Skillnaden mellan oss och socialdemokraterna är att vi moderater vill bredda basen för möjligheterna att utnyttja alla andra krafter som också kan göra insatser på detta område. Vi vidhåller att de fackliga organisationerna har råd att utföra detta arbete på ideell basis. Jag tror också att de är beredda att göra det.

Herr talman! Jag tycker att Gunnar Ström tog förhållandet att vi har fått en förändring av trenden när det gäller alkoholkonsumtionen med en axelryckning. Gunnar Ström säger att det ju sett på litet längre sikt har skett en minskning. Det är ju detta vi har påtalat. Under tiden från 1977 och fram till nu har det skett en minskning av alkoholkonsumtionen. Det är ett resultat av de åtgärder på bl.a. informationsområdet som föreslogs i den proposition som riksdagen antog 1977. Vi tycker att det är beklagligt att den trenden nu ser ut att brytas. Gunnar Ström var vänlig nog att läsa ur den alkoholproposition som jag lade fram 1977. Han sade att jag i denna hade uttalat mig positivt om de fackliga organisationernas insatser. Och visst hade jag all anledning att göra det. Jag har även i dag all anledning att uttala mig positivt om de fackliga organisationernas insatser. De kan göra stora insatser, och som folkrörelse bör de göra det. Men skillnaden, Gunnar Ström, är att jag då — jag hade haft kontakt med bl.a. den verksamhet som bedrevs här i Helsingforssområdet i samarbete mellan de fackliga organisationerna — uttalade att socialstyrelsen skulle kunna bevilja pengar om den fann anledning till det. Men vad gjorde den socialdemokratiska regeringen när den tillträdde? Jo, den inrättade ett särskilt anslag till denna verksamhet, utan någon som helst redovisning. Vi har inte fått reda på hur dessa pengar används. Det tycker jag är märkligt. Gunnar Ström säger att han inte förstår reservation nr 6, som gäller utvecklingen inom narkomanvården. Utskottet har skrivit ganska positivt om centermotionen, men inte uttalat ett klart ställningstagande för motionen. Vi menar att riksdagen bör avge en viljeyttring i just denna fråga. Därför har reservationen tillkommit.
Herr talman! Gunnar Ström säger att vi har väckt en okynnesmotion. Jag tycker att majoritetens avstyrkande var ett okynnesavstyrkande. De lärda får sedan tvista om vem som har varit okynnig. Förra året tolkade vi bestämmelserna så, att det inte gick att bevilja ett statligt stöd. Sedan gav regeringen pengar till Familjehemmens riksförbund. Vi säger i reservationen att det var bra gjort av regeringen och att den bör fortsätta med denna bidragsgivning. Jag vet inte vem som är mest okynnig. Jag tycker i alla fall inte att jag är det.
Herr talman! Gunnar Ström sade att mycket tyder på att missbruket har minskat. Jag är inte alldeles säker på att det har gjort det när det gäller narkotikan. Vad beträffar alkoholkonsumtionen har det kommit siffror på att den tenderar att öka. Jag tycker att man måste se mycket allvarligt på detta. Den fråga som jag tog upp gällde vad som har hänt på senare tid. Det pågår nu en ny, snabb och farlig utveckling på narkotikaområdet med de nya formgivna droger som faller utanför narkotikaförteckningen. Jag kan inte bestrida den uppgift om hastigheten på en vecka som Gunnar Ström hänvisade till, men jag vill anlägga ett moraliskt och politiskt resonemang på denna fråga. Utvecklingen är vetenskapligt dokumenterad, och den utgör redan i dag ett hot mot många människors framtid. Vi har i vårt land åtminstone en handfull kemister som klarar av att framställa narkotika eller narkotikaliknande substanser och som dessutom har tillräckligt rymligt samvete för att göra detta. I stället för att vänta och se borde vi göra något redan nu. Vad vi i vpk har krävt är bara en utredning om hur narkotika skall definieras. Det borde åtminstone finnas en återkoppling till USA. När ett medel har klassificerats som narkotika där borde en sådan klassificering kunna göras automatiskt här i Sverige. Det skulle faktiskt praktiskt gå att lösa mycket enkelt genom den internationella polisen. Utskottet vill nu vänta och se i stället för att föregripa utvecklingen i denna fråga. Man avstår därigenom från möjligheten att förebygga ett stort problem, tror jag. Sedan övergår jag till frågan om kvinnohusfonden. Vpk föreslår att 20 miljoner skall ingå i denna fond, som en starthjälp för de kvinnor och organisationer som vill driva kvinnohusverksamhet. Om man nu tycker att kvinnohusen gör ett bra och betydelsefullt arbete, borde man ha kunnat hitta en anslagspost som passar in på denna fond. Jag tycker att utskottets yrkande om avslag på vårt krav på 20 miljoner är litet dåligt motiverat.
Herr talman! Först till Ingvar Eriksson: Kommunerna har fått bära en del kostnader på det här området. Vi anser därför inte att också de 385 miljonerna skall tas ifrån dem. De pengarna behövs just till vården av missbrukare. Det är viktigt. När det sedan gäller medverkan från arbetsmarknadens organisationer tycker jag absolut att staten skall gå in med bidrag. Det är fråga om 3,5 miljoner, om jag inte missminner mig. Jag är säker på att dessa pengar kommer att användas på rätt sätt. Jag har själv sysslat med kamratstödjande verksamhet när jag var ordförande i Metalls avdelning i Degerfors, och jag vet därför att man i den här verksamheten kan hjälpa sina kamrater. Det kanske inte alltid blir så goda resultat, utan man får många gånger bita i det sura äpplet, men jag tycker trots detta att statliga medel skall användas även i den kamratstödjande verksamheten. Så till frågan om medel till Familjehemmens riksförbund. Förbundet har ju tidigare ansökt om bidrag, och om det är fråga om att dra i gång t.ex. någon form av utbildning, har förbundet möjlighet att ansöka om bidrag också nu. Förra gången förbundet ansökte fick det 200 000 kr. Det är inget som hindrar att förbundet ansöker om pengar på samma sätt som tidigare. Det är inget tvivel om att jag håller med Rune Gustavsson om att det är viktigt med information. Men det är just ute på arbetsplatserna som informationen går fram. Jag är också övertygad om att fackförbunden har mycket informationsmaterial. Sedan har vi också företagshälsovården, som fungerar bra när det gäller att informera. Företagshälsovården kan dessutom hjälpa oss i den här verksamheten bl.a. genom att ge de kamrater det gäller antabus och annat. Jag vill än en gång säga att statsbidrag bör ges till dem som ställer upp och hjälper sina kamrater i de här avseendena. Inga Lantz talar om en kvinnohusfond. Det är klart att om det funnes pengar så att man kunde dela ut hur mycket som helst, skulle man kunna diskutera att anslå medel också till en sådan, som säkert skulle kunna betyda mycket. Men jag fäste mig vid vad som sades i ett TV-program i går från Örebro som handlade om kvinnohus. En person som arbetade i den verksamheten sade att det i regel var juridisk rådgivning som man sysslade med. Så är det nog i de flesta fall.
Herr talman! Jag skall först ta upp en fråga som jag inte hann med i min förra replik. Gunnar Ström sade nämligen i sitt anförande att vår reservation 10 var farlig, eftersom den innebär att vi vill återgå till det gamla. Så är det inte. Vi vill utveckla och bygga vidare på de erfarenheter som hittills har gjorts. Det är därför vi anser att det behövs en mera adekvat vård för missbrukare, och det är därför vi vågar förorda nya initiativ och nya lösningar. Inte minst det vi erfor vid socialutskottets besök på Island i somras gav vid handen att man för samma medel kan åstadkomma mycket mer av vård bara man vågar ta nya initiativ. På Island fick vi också erfara, Gunnar Ström, hur arbetsgivare, fackföreningar och familjer ställde upp i den nya typ av vård som man där satsade på och hur de åstadkom resultat som vi i Sverige bara kan drömma om. De hade en rehabiliteringsnivå, som var otroligt hög när det gällde dem som togs in för vård. Genom att alla ställde upp för att lösa problemen, som de verkligen tagit på allvar, hade man också lyckats avdramatisera dem. Det är därför vi moderater vågar förorda att vi skall ta initiativ och använda nya vårdformer och också att vi med ökade statsbidrag skall stödja de organisationer som tar sådana initiativ. Anslagen till dem är vi villiga att öka, för de har sämre råd. Däremot tror vi att kommunerna har en så pass stark ekonomi att de kan klara verksamheten på det här området utan särskilda statsbidrag. Vi vet alla — också socialdemokraterna har konstaterat detta, men först efter valet, när de vågat röra andra statsbidrag — att kommunerna själva kan göra sina prioriteringar och satsa på områden som de finner viktigast. Vi tror att kommunerna också är beredda att göra det.
Herr talman! T. o. m. socialstyrelsen medger att det kommer att bli ett glapp mellan vad som finns upptaget i narkotikaförteckningarna och eventuellt nya former av narkotika. Det är ofrånkomligt, säger man, med den förteckning som vi har i dag. Det finns redan många narkotikaliknande preparat som är lagliga i vårt land. Teoretiskt skulle en enda kemist kunna producera tillräckligt för världens samlade konsumtion av heroin utan att odla en enda opiumvallmo. Varför skulle knarksyndikaten fortsätta den osäkra och tidskrävande importen av heroin från Asien eller kokain från Sydamerika, när motsvarande droger kan tillverkas billigare, i större mängder och riskfriare i en källare i Los Angeles, Hamburg eller Helsingfors? Denna fråga ställer faktiskt narkotikapolitiken på sin spets, och den visar hur fåfängt det är att försöka lösa narkotikaproblemet med åtgärder i fjärran länder i form avt.ex. alternativa odlingar. Med sådana åtgärder blir det bara marginella insatser. Huvudslaget mot narkotikan måste stå i det egna landet, vare sig det handlar om USA eller Sverige. I första hand är det efterfrågan på narkotika som måste minskas. Jag tycker att utskottet borde ha tagit litet mer seriöst på den här frågan, för narkotikan kommer att ställa till oerhörda problem i framtiden, och det tycker jag är beklagligt. När det gäller kvinnohusfonden vill jag framhålla att ingenting hindrar att man bedriver juridisk rådgivning på ett kvinnohus. Det kan väl inte vara fel. Jag kan inte förstå det argumentet mot förslaget att inrätta en fond på 20 milj.kr. som starthjälp för kvinnohus. Sedan får väl kvinnorna själva bestämma vilka verksamhetsformer som de vill arbeta med. Det är väl alldeles utmärkt att det bedrivs juridisk rådgivning; sådan behövs precis som det behövs annan social och stöttande verksamhet för kvinnor i olika situationer. Det finns massor av verksamhetsformer för kvinnohus, och det ena får inte stå i motsats till det andra. Framför allt kan inte detta att det bedrivs juridisk rådgivning vara ett argument mot att inrätta en sådan här fond.

Herr talman! Gunnar Ström och jag är överens utom på en punkt. Vi är överens om den viktiga roll som de fackliga organisationerna har när det gäller kampen mot alkoholoch narkotikamissbruk. De har stora möjligheter att ge information m.m. Men om jag vore på en arbetsplats, om jag vore fackligt organiserad och såg att en kamrat till mig fick problem, då vore det självklart och naturligt för mig att stödja denna person. Inte skulle jag ha betalt för det! Det är på den punkten som Gunnar Ström och jag inte har samma uppfattning. Jag har många gånger sagt och kan upprepa det, att om det är så att vi inte kan räcka en hjälpande hand när det behövs utan att ta betalt, då blir vårt samhälle oerhört kallt och fattigt.
Herr talman! Jag tror inte att Gunnar Ström bör vara så nöjd med att vii ett långt perspektiv har en nedpressning av alkoholkonsumtionen. De tre sista åren har nedpressningen praktiskt taget varit noll. Går konsumtionen uppåt borde Gunnar Ström visa något större oro än vad han visade i talarstolen i dag. Det blir nog inte någon folkstorm mot alkohol och narkotika från det hållet inte! Inte någon revolution heller naturligtvis! Till sist, herr talman, ber jag om ursäkt för att jag drog över taletiden i min förra replik. Jag skall fatta mig kort nu. Jag kommer att begära mer tid nästa gång och bara ta halva den tiden i anspråk. Vi anslår nu gemensamt pengar till fackföreningsrörelsen. Det går bra. Varför går det inte bra att göra det till familjehemmen? Jag kan inte förstå det.
Herr talman! Jag sade, Per Arne Aglert, att Familjehemmens riksförbund kan komma med en ny begäran om pengar. Finns det några projekt som man vill jobba med, finns det också pengar. Man har ju fått pengar förut och samma möjlighet finns även i fortsättningen. Om jag inte minns fel har alkoholkonsumtionen alltsedan år 1977 minskat med 22 20. Det är inget dåligt resultat! Vi får hoppas och tro att ökningen under de tre aktuella månaderna i år är en engångsföreteelse. Kanske är det den stränga vintern som har gjort att man behövt någonting som värmer innanför västen. Det är klart, Rune Gustavsson, att vi är överens. Naturligtvis sträcker man fram en hjälpande hand, om man ser att en kamrat har problem. Vi tänker oss att Rune Gustavsson säger följande till sin arbetsgivare: ”Du, nu sätter jag mig på cykeln och åker i väg och hämtar honom, för han får inte ligga där hemma. Tar jag inte hit honom i dag, kommer han inte i morgon heller.” Vad säger arbetsgivaren i den situationen? Tror Rune Gustavsson att arbetsgivaren ställer upp? Det är sådant vi menar att man inte skall behöva förlora pengar på. Jag vet att kamraterna i Metall sträcker ut en hjälpande hand, för dem känner jag. Problemet är dock att vi inte orkar sträcka fram handen i helg och söcken. När det väl är lördagkväll vill man själv vara hemma hos familjen, och då kan man inte hålla kamraten i hand. Det är då som kamraten återfaller till missbruket. Det är, som sagt, det som är det stora problemet. Kamraten måste ju själv bli stark för att kunna klara av sådana här problem. Jag säger ännu en gång, Inga Lantz, att om det fanns 20 miljoner, kanske det vore värt att satsa på den kvinnohusverksamhet som Inga Lantz här talar om. Men det är en sak för kommunerna att avgöra. Kommunerna kan ju gå in och ge hjälp, och det gör kommunerna många gånger —t.ex. när det gäller att ordna lokaler. Även socialnämnden i kommunen bidrar med pengar. Det är på det sättet man bygger upp en verksamhet. Men just nu finns det alltså inga 20 miljoner som vi undan för undan kan ta av för underhåll av ett kvinnohus. Det är klart att det här med narkotikan är ett svårt problem. Jag håller med om att det kan bli ”glapp”, som Inga Lantz här säger. När ett preparat inte finns i Sverige, kan vi ju inte göra några tester eller någon klassificering. Det samarbete som Inga Lantz talar om finns tyvärr inte. Vi får hoppas att det så småningom kommer till stånd. Ingvar Eriksson talar om nya erfarenheter. Men socialberedningen ser för närvarande över frågan om en lag på detta område — precis som man gjorde när det gällde lagen om unga missbrukare. Det är bara att studera betänkandet i fråga.

Herr talman! Jag skall bara kort kommentera motion §o220 och utskottets yttrande med anledning av denna. Inom parentes sagt har motionen försetts med Inga Lantz namn. En kanslitjänsteman har slirat med namnstämpeln — om jag får uttrycka mig så. Det är nämligen jag som har skrivit motionen. Vad är det då som tas upp i motionen? Jo, där nämns den rapport som justitieombudsman Tor Sverne - till yttermera visso en av landets främsta familjerättsexperter och även expert på barns förhållanden — har tagit initiativ till och även avlämnat med anledning av de allvarliga brister som finns när det gäller familjehemmens funktion. De brister som han har belyst visar sig vara utomordentligt allvarliga. Han har gjort en ganska grundlig utredning, som bygger på ett studium av ett stort antal socialförvaltningar inom kommuner av litet olika typ. Man avslöjar en dålig kontakt med de familjehemsplacerade barnen. Man avslöjar också en många gånger dålig insyn i fråga om de förhållanden som råder i familjehemmen — man avslöjar vad det är för människor som tar hand om barnen. Det visar sig att det alltför ofta inte finns några som helst program, något tänkande framåt, när barnet väl har placerats i familjehem. Det finns en stark tendens att försumma den roll som barnets fortsatta kontakt med de biologiska föräldrarna i förekommande fall spelar. Detta är kort sagt en ganska alarmerande rapport — även för den som inte är benägen att i sådana sammanhang bruka starka ord. Anledningen till att jag tar till orda i debatten är att detta är en sak som riksdagen och dess socialutskott borde ägna litet större uppmärksamhet än vad de har gjort — nog talar skrivningen sitt tydliga språk om en ganska avsevärd liknöjdhet inför detta problem. Jag är djärv nog att våga påstå, att om denna motion inte hade väckts hade utskottet inte skrivit någonting och över huvud taget inte uppmärksammat problemet. Det var också bara på grund av en intervention från vpk:s ledamot som utskottet kom så långt att man skrev att man förutsatte att socialstyrelsen och länsstyrelserna skulle köra på kommunerna så att förhållandena förbättrades. Detta hade utskottet inte tänkt ta med i den första skrivningen, utan där hade man bara instämt i största allmänhet utan några förpliktelser i fråga om JO:s rapport och hans synpunkter. Med anledning av detta mycket passiva förhållningssätt vill jag försöka lägga socialutskottets ledamöter på hjärtat att fortsättningsvis ta en annan överblick över denna fråga. Till skillnad från många andra frågor, t.ex. när det gäller sjukvårdspolitiken, där det finns ett starkare betonat ansvar på den kommunala sidan, rör det sig här om tillämpningen av en lag som riksdagen har stiftat, nämligen socialtjänstlagen. Den är inte någon kommunernas ensak, utan den har sina övergripande målsättningar, sina paragrafer, och bakom dem står en viss socialpolitisk ideologi, ett bestämt tänkande, som riksdagen har bestämt skall gälla ute i kommunerna. Socialtjänstlagen är alltså ett riksdagens ansvar, som man inte kan komma från, och JO Sverne är en riksdagens justitieombudsman och inte en tjänsteman i socialstyrelsen. Det finns ytterligare en anledning att betona det jag nu har sagt. Det här är inte det enda området där vi har anledning att konstatera att socialtjänstlagen och dess ursprungliga goda intentioner håller på att urholkas.

Då kanske de borgerliga ledamöterna skulle ägna sig åt en stunds tyst självprövning, med tanke på i hur pass många kommuner ute i landet som man, när det blev regimskifte, resonerade som så att det tydligen var viktigare med skattesänkningar än att ge socialtjänsten resurser. Också på socialdemokratiskt håll kanske man skulle vara något mera försiktig med att så pass hårt reducera kommunernas resurser som man har gjort i statsfinansiella sammanhang. Slutligen en uppmaning, kanske i första hand till de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet: Som jag sade riskerar socialtjänstlagen att vattnas ur. Det vore en tragedi om detta så omsorgsfullt och väl förberedda lagverk, med dess goda intentioner, skulle få falla sönder under besparingspolitiken och det hårdnande politiska klimatets tryck. Det är dock allom bekant och vem som helst kan se att det växer fram en hårdare, likgiltigare och hänsynslösare attityd mot de utsatta i samhället. Det hörs gång på gång, också i denna debatt, appeller om ökade repressalier, ökat hot, tumskruvsmetoder och tvång. Det är i väldigt hög grad en frukt av ett klimat där just socialtjänsten får arbeta med dåliga resurser. Då förfaller ofta många människor, också tjänstemän i socialförvaltningen, till att ta sin tillflykt till den typ av metoder som bör tillhöra ett övervunnet stadium i den svenska civilisatoriska utvecklingen.

Herr talman! Den av riksdagen år 1977 beslutade alkoholpolitiken har varit framgångsrik. Vi har tid efter annan kunnat notera sjunkande siffror över alkoholkonsumtionen. Vi har också kunnat notera färre omhändertaganden av berusade personer enligt LOB. Statistik från sjukvården tyder dessutom på att antalet alkoholbetingade skador minskat. Från läkarstämman i Örebro rapporteras i dag att antalet nyfödda barn med skador på grund av moderns alkoholförtäring har minskat kraftigt under åren 1983—1985. Det finns emellertid ingen anledning att beskriva situationen i alltför ljusa färger. All tillgänglig statistik visar — och vi kan med egna ögon se det — att den sociala utslagningen på grund av alkoholoch narkotikamissbruk är stor. Var fjärde femte vårdplats inom sjukvården upptas för vård av sjukdomar Jag vill i det här sammanhanget gärna betona de sociala aspekterna på alkoholproblemen. Utslagningen ur den sociala gemenskapen och från arbetsplatsen är brutal för många av dem som missbrukar alkohol. Därför har vårdinsatserna utomordentligt stor betydelse i en effektiv alkoholpolitik. Många fina resultat har också nåtts i vårdarbetet, bl.a. genom den metodiska nyorientering som skett och som alltjämt pågår. Enligt min mening saknas dock ett par mycket viktiga inslag i den rehabiliterande vårdkedjan. Jag tänker främst på de stora svårigheterna för många missbrukare att skaffa sig ett bra socialt umgänge, alltså en kamratkrets som kan utgöra ett fint stöd i den vårdsökandes hemmiljö. Många behöver också ha tillgång till en helnykter miljö för att klara sin situation. Frivilligorganisationer av olika slag kan och måste här spela en viktig roll. Det är min förhoppning att nykterhetsrörelsen skall kunna bredda sitt engagemang på detta område. Det andra viktiga inslaget i vårdkedjan som jag tänker på är tillgången till ett arbete. Här finns också stora svårigheter för den som söker arbete och är missbrukare. Jag menar att arbete och social gemenskap är av vital betydelse för rehabiliteringen av missbrukare. Herr talman! Aktionerna mot alkoholbetingade sociala och medicinska skador måste emellertid föras på två fronter; dels den vårdande, dels den rent förebyggande. De förebyggande insatserna betonades också i riksdagsbeslutet om alkoholpolitiken 1977. Som jag sade tidigare har arbetet inte varit utan framgång. Det finns emellertid nu vissa tydliga tecken på att vi tvingas konstatera ett trendbrott. Systembolaget redovisar siffror över en ökad försäljning under första kvartalet i år. Det är den första ökningen på närmare tio år. En opinionsundersökning som nyligen har presenterats om ungdomars alkoholvanor visar att alkoholkonsumtionen bland ungdomarna ökat, vilket också är ett trendbrott. Satta i relation till målet för alkoholpolitiken är dessa tecken illavarslande. En effektiv alkoholpolitik kräver uthållighet. Vi har vant oss vid att under flera år kunna notera positiva resultat, och det finns därför en risk att vi invaggas i den felaktiga uppfattningen att uppmärksamheten kring problemet kan minskas. Den alkoholpolitik som riksdagen lade fast 1977 måste enligt min mening fullföljas. Inte minst mot bakgrunden av att riksdagen under våren 1985 — i samband med behandlingen av propositionen om hälsooch sjukvården — slog fast att alkoholkonsumtionen fram till år 2000 skall minska med ytterligare 25 96. Det är glädjande att statsrådet Sigurdsen i årets budgetproposition återigen ansluter sig till detta mycket ambitiösa mål. Tillsammans med Barbro Nilsson och Georg Andersson har jag i motion 225 föreslagit bl.a. en omfattande upplysningskampanj, som syftar till ökad kunskap om alkoholproblemet samt till attitydförändringar, vilka innebär en minskad konsumtion av alkohol. Det skall bidra till att 25-procentsmålet kan nås. I förlängningen leder också konsumtionsminskningen till minskade sociala och medicinska skadeverkningar. Utskottet instämmer i värdet av en sådan informationsverksamhet men anser att regeringens alkoholoch narkotikapolitiska råd skall behandla frågan. Eftersom statsrådet Sigurdsen för några dagar sedan uttalade att ”det måste till en ny statlig samordnande insats för att vända den senaste tidens negativa trend i en ny minskning”, och samtidigt tillsatte en arbetsgrupp i departementet för att bereda frågan om en upplysningskampanj, har motionärerna anledning att vara till freds. En annan viktig grund i 1977 års alkoholpolitik är en aktiv prispolitik, framhåller statsrådet i budgetpropositionen. Lika viktig är en annan grund för politiken, nämligen att försäljning och servering sker under kontrollerade former. Samtidigt skall naturligtvis onödiga regler utmönstras ur lagtexten, men det skall ske om de verkligen fyller kravet på att inte spela någon roll för möjligheten att nå det av riksdagen uppsatta 25-procentsmålet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag understryka vikten av att samhället slår vakt om hittills nådda resultat inom alkoholpolitiken men också framhålla det angelägna i att kommande åtgärder inriktas så att det av riksdagen uppställda målet kan uppnås. En effektiv alkoholpolitik är för mig ytterst en solidaritetsfråga — en fråga om medmänsklighet!

Herr talman! Låt mig få göra några kommentarer runt motion 253 och förslaget att införa nykterhetsoch narkotikanämnder. Jag är fullständigt övertygad om att man ute i alla Sveriges kommuner i alla partier väldigt gärna skulle vilja se att nykterhetsoch narkotikavården fungerade bättre, naturligtvis i första hand för att vi alla önskar att människor skulle kunna bli kvitt sitt drogberoende men också för att vi tycker att vårdresultaten ganska dåligt — lindrigt uttryckt — svarar mot kostnaderna. Jag är övertygad om att många här i riksdagen har ett kommunalpolitiskt förflutet. Många var verksamma i någon liten kommun före kommunsammanslagningen och minns hur nykterhetsnämnden fungerade där. Många har också erfarenheter från socialnämndernas arbete i de stora kommuner vi nu har. Herr talman! Jag tycker också att det är riktigt med totalsynen — som utskottet understryker i sitt betänkande — att den vårdbehövande inte skall behöva vända sig till mer än en instans, men jag skulle vilja påstå att det inte räcker med en totalsyn. Man måste ju också hinna göra något. I en ordinär kommuns socialnämnd är ledamöterna överlupna med ärenden — om barnomsorg, om äldreomsorg etc., etc., nog så tidskrävande och viktiga ärenden. Hur skall man orka och hinna göra insatser för att barn, ungdom och vuxna fångas upp innan de fastnat i det djupa drogbruket som vi vet att det är gränslöst svårt att få människor ut ur? I utskottsbetänkandet står: ”En olämplig uppdelning av vårdfunktionerna kan innebära minskade möjligheter att rätt bedöma den enskildes behov av hjälp eller service.” Jag håller självfallet med om det. Men någon gång borde allt utskottet och andra fundera över om inte just ett sammanförande av vårdfunktionerna och andra funktioner kan medföra att man inte mäktar med att ta sig an den enskildes behov av hjälp och service. Är det några speciella områden eller någon särskild kommun socialutskottet vill hänvisa till där individinriktade insatser med utgångspunkt från helhetssynen — för att använda betänkandets ord — fungerar på ett helt tillfredsställande sätt? Socialutskottet påstår vidare att upprättandet av drogpolitiska handlingsprogram ute i kommunerna i praktiken torde fylla syftet med motionsförslaget, dvs. kamp på alla fronter mot narkotikan och aktiva, konkreta åtgärder mot vårt lands största sociala problem, alkoholen. Ja, inte åstadkommer upprättandet av program särskilt mycket! Har man inte möjlighet att effektuera och åtgärda de att-satser som programmen rymmer, är inte programmen i sig mycket att ha. Jag tvivlar faktiskt på att socialnämnderna mäktar och hinner som man vill och borde. Herr talman! Jag minns hur nykterhetsnämnden fungerade i lilla Gränna stad åren före kommunsammanslagningen: Den ideellt inriktade ordföranden Axel Ljungblad gjorde osjälviska, helhjärtade, medmänskliga insatser för familjer och individer. Nu har helhetssynen tagit över — nu styr socialnämnden i Jönköpings kommun. Teoretiskt sett fungerar allt, men i praktiken är även människor som arbetar utifrån helhetssynen begränsade, i synnerhet när centraliseringen kopplas därtill. Herr talman! I betänkandet upplyses om att kommunerna i och för sig har handlingsfrihet att söka för kommunerna lämpliga organisationsformer, och det är tacknämligt att det är noterat i betänkandet. Men naturligtvis hade jag mycket hellre sett att utskottet engagerat sig utifrån den faktiska, svåra akuta situationen ute i kommunerna och inte så ensidigt citerat propositionsoch yttrandetexter utan rätt upp och ned förordat ett kommunalt forum som helhjärtat kunde hänge sig åt just alkoholoch narkotikafrågor. Herr talman! Vi talar alla om alkoholoch narkotikaproblematiken som Sveriges största sociala problem. Jag kan omöjligt tycka att det i dessa frågor finns samstämmighet mellan ord och vilja att åtgärda. En förutsättning för att vi skall kunna vidta åtgärder är givetvis bl.a. att vi får organ som helhjärtat tar sig an problematiken. I dag råder alldeles för mycket låt-gå-politik på detta område, och det beklagar jag verkligen.